Herr talman! Till Alf Wennerfors vill jag säga att vi inte accepterar några procent alls, när det gäller hur många som står utanför arbetsmarknaden. Så länge det finns arbetslösa människor skall det parti jag representerar kämpa för att minska arbetslösheten och leva upp till målet om arbete åt alla som vill och kan arbeta. Det är ett av våra allra främsta mål. Vi accepterar alltså inte förhållandena, utan vi arbetar hela tiden för att förbättra läget. Lars-Ove Hagberg talar återigen om att det inte skulle få kosta någonting. Han försöker förklara bort detta att han har läst någonstans att det inte får ske någon ökning av kostnaderna. Det är som jag har sagt, Lars-Ove Hagberg - vilket vi borde kunna vara överens om — att det på vissa punkter står att det inte får kosta mera men att det när det gäller den totala bedömningen inte står så. Det vore bra om vi kunde vara ärliga i en sådan här — Prot. 1985/86:39 debatt. 28 november 1985 Lars-Ove Hagberg tar upp delpension och annat som inte har direkt med detta ärende att göra, och jag skall inte kommentera det. Även dagsersätt Vore far ne T v ä z ä z E ningarna vid arbetslösningen vid arbetslöshet är en fråga som diskuteras, och den kan vi bl.a. ta Het upp i budgetbehandlingen nästa vår. Till sist till frågan om bestämmelsen att den som begär det skall anvisas beredskapsarbete. Man kan inte tvinga folk att ta ett jobb, Lars-Ove Hagberg, och därför täcker denna formulering upp vad som behövs för att alla som vill ha och kan ta ett arbete också har rätt att begära och få ett sådant arbete.

Herr talman! Rätten till arbete är grundläggande för jämställdheten. Förvärvsarbetet är inte bara en förutsättning för egen försörjning. Det har också ett egenvärde genom att det är en väg till social kontakt, till gemenskap och till personlig utveckling. Tyvärr har inte alla förmånen att ha ett arbete. Ungefär 40 000 eller en tredjedel av alla arbetslösa har dessutom inte någon form av arbetslöshetsunderstöd. För dessa är enda alternativet i många fall socialhjälp. Från centerpartiets sida har vi under många år förordat en allmän arbetslöshetsförsäkring. 1978 lade ALF-utredningen fram sitt betänkande där det rådde stor politisk enighet om behovet av just en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det statsfinansiella läget har dock förhindrat att reformen kunnat förverkligas. Tårets statsverksproposition aviserades en ny utredning om ersättningarna vid arbetslöshet. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 reserverade vi oss från centern till förmån för en uppdatering av den tidigare ALF utredningen. Vi ville bl.a. få de ekonomiska konsekvenserna i dagens arbetsmarknadssituation belysta. Den ständigt ökande arbetslösheten gör det ännu viktigare att ägna sig just åt detta problem. När regeringen nu presenterar utredningsdirektiven kan man konstatera att nuvarande ersättningssystem kommer att bestå dels av en frivillig försäkring, dels av det kompletterande stödet KAS. När initiativet till ny Prot. 1985/86:39 utredning togs hade det varit naturligt att den även skulle belysa konsekven 28 november 1985 serna av en allmän arbetslöshetsförsäkring. En grundersättning till alla arbetslösa borde vara en självklar jämlikhetsmålsättning. Att socialdemokraterna nu helt övergett sin tidigare ståndpunkt är beklagligt. Herr talman! Regeringen har vidare överlåtit arbetet på en ensamutredare. Bo Nilsson sade här tidigare att detta var lämpligt därför att det gällde frågor av teknisk natur. Det var också effektivt, sade han. Man kan fråga sig om inte alla utredningar borde vara enmansutredningar, om det är så effektivt. Men det är inte alltid man skall sträva efter hundraprocentig effektivitet, utan man skall även försöka få en så bred enighet som möjligt. Här har regeringen demonstrerat sin ovilja till samförståndslösningar. En parlamentariskt sammansatt utredning hade varit det enda förnuftiga i denna för jämställdhet och jämlikhet viktiga fråga.

Herr talman! Det kom en dag in en nittonårig pojke på ett arbetsförmedlingskontor i Värmland, i gränstrakterna mot Norge. Han berättade öppet att han efter elva års studier var trött på skolarbete och frågade om det fanns något lämpligt jobb. Tjänstemannen på arbetsförmedlingen meddelade att man inte hade lämpligt arbete men att det fanns möjlighet att få gå in i ett ungdomslag. Då framhöll grabben att han, innan han tog en ungdomslagsplats, ville göra allt han kunde för att få ett heltidsjobb. Han sade resignerat: Jag får väl försöka själv då. Genom bekanta lyckades han också få ett heltidsjobb under ett halvår i Röros i Norge. Han fick arbete som avbytare på ett par lantgårdar. Han utförde drängsysslor under ett halvår och åkte sedan hem till Sverige igen. Han gick på nytt till arbetsförmedlingen och fick samma besked: Inget jobb. Men han fick också ett annat besked, och det var när han förde sin ekonomi på tal och bad om kontant arbetsmarknadsstöd under några veckor till dess han på nytt genom arbetsförmedlingen eller genom egen insats kunde få ett jobb. Nej, sade tjänstemannen, det går inte enligt bestämmelserna, för den tid som du har jobbat i Norge är inte kvalifikationsgrundande för kontant arbetsmarknadsstöd, det s.k. KAS. Då säger någon: Den här grabben är väl ändå ett udda fall i gränstrakterna. Nej, det är han inte. Detta var ett mycket uppmärksammat fall. Den tjänsteman som handlade det intervjuades i tidningarna några dagar senare och sade bl.a.: Du är tyvärr inte det första fallet. Riksdagen har bestämt att det skall vara så, och det är bara att beklaga. Kanske skulle reglerna vara annorlunda om de inte bara drabbade dem som bor i kommunerna intill gränsen. Och föreståndaren för ett annat arbetsförmedlingskontor sade: Tyvärr måste jag säga att det här problemet inte är alltför ovanligt. Detta är, herr talman, bakgrunden till min motion. Hur har nu utskottet behandlat den? Precis som Charlotte Branting sade här förut har utskottet, tycker jag, behandlat motionen välvilligt. Man pekar på att i överenskommelsen från 1976 och i en tidigare överenskommelse från 1950-talet finns inte detta om KAS, utan de gäller endast arbetslöshetsförsäkringen. Man säger att dessa överenskommelser nu skall ses över och 17 kommer då sannolikt också att gälla andra former av kontant stöd, däribland KAS. Sedan säger utskottet att när det arbetet är klart får vi möjlighet att ta upp frågan på nytt i riksdagen — när vi från svensk sida skall ratificera detta avtal. Det innebär alltså en uppmaning: återkom då! Jag vill säga att jag hoppas att jag slipper återkomma. Men om man inte går med på förslaget, så kan ni lita på att jag skall återkomma. Vi har för säkerhets skull också i ett särskilt yttrande sagt att om det inte skulle bli en lösning på detta problem, så är det — precis som Charlotte Branting nämnde här — ganska naturligt att utredningsmannen tar upp saken. Det är nämligen ett större problem än vad de flesta anar — det vet inte minst vi som bor i gränstrakterna. Nu vet jag att vår tidigare riksdagskamrat Rune Carlstein blir utredningsman. Han är en klok människa, och jag utgår från att han med sin klokhet kommer att behandla och försöka lösa den här frågan, om det finns möjligheter inom direktivsramen. Det är i den förhoppningen som jag inte ställer något särskilt yrkande. Men om problemet inte blir löst, då lovar jag, herr talman, att återkomma.

Herr talman! Jag insåg vid dagens sammanträde i lagutskottet att jag tar en oerhörd risk när jag går in i den här debatten. Den socialdemokratiska gruppen var där representerad av sex kvinnor, och jag riskerar naturligtvis nu att råka i deras våld när jag ger mig in i den här frågan. Vi moderater har den hållningen till konsumentpolitiken, såsom ett bredare anslag, att vi litar till marknadsekonomin. I det samspel som finns i marknadsekonomin mellan konsumenters efterfrågan via prisbildning och producenters anpassning finns en betryggande garanti för att produkter utvecklas, att tjänster erbjuds marknaden på ett sätt som passar konsumentens behov. Vi har alltså inget egentligt förtroende för att samhället här skulle ha en förmåga som går utöver detta växelspel mellan producenter och konsumenter. Det är kanske särskilt viktigt att påpeka att det här växelspelet då och då sätts ur funktion, och i de fallen är vi beredda att acceptera inslag av konsumentpolitik. De fall som jag då syftar på är naturligtvis när konkurrensen försvinner. Vi vet att i fråga om vissa av samhället producerade tjänster — försvar, polis och annat — är det naturligt och självklart att konkurrensen sätts ur spel. Det vore ju en besvärande situation med konkurrerande arméer. Men på andra samhällsområden sätts också konkurrensen ur spel, och där menar vi att det är till konsumentens nackdel. Det är i vårdsektorn, skolsektorn och andra sektorer inom den offentliga verksamheten, där konsumentens val är begränsat till en källa, där det har skapats ett monopol. Alltså: i en marknadsekonomi, där en fungerande konkurrens finns, där är konsumentens intressen väl tillgodosedda, enligt vårt sätt att se saken. Man kan möjligen fråga sig om inte frågan om farlighet avser ett område som borde föranleda samhället att ingripa till konsumentens skydd, dvs. hålla efter producenterna så att de inte producerar farliga varor och tillhandahåller farliga tjänster. Då skall det sägas att 4 § marknadsföringslagen, som i detta betänkande föreslås utvidgad till att gälla också tjänster, innehåller möjligheten för marknadsdomstolen att ingripa mot sådant som kan anses vara farligt för konsumenten och tillse att det blir ett förbud mot att sådana varor tillhandahålls på marknaden. Man kan ju tycka att saken därmed var klar. Men en kommitté som tillsattes för att överväga konsumentpolitiken och antog namnet riktlinjekommittén kom att ägna en del av sin uppmärksamhet åt den egendomliga juridiska figur som kallas konsumentverkets riktlinjer. Kommittén kom i sitt slutbetänkande fram till att riktlinjeverksamheten borde fortsätta inom ramen för konsumentverkets och konsumentombudsmannens verksamhet. Men man har utvecklat en delvis ny syn på näringslivets egen insats som jag tycker är ett utmärkt hälsotecken och utgjort grundvalen för min motion och för reservation 1 till detta betänkande. Näringslivets egna saneringsåtgärder skulle aktiveras och i viss utsträckning organiseras. På detta reagerade näringslivet mycket positivt. Man ville på detta sätt delta i utvecklingen av konsumentpolitiken. Det har kallats näringslivets egenåtgärder. Då uppkom en konkurrens mellan näringslivets insatser för konsumentpolitiken och den av politiska organ och statliga myndigheter dirigerade konsumentpolitiken, alltså den som kommer ut via konsumentverk och konsumentombudsman. I den konkurrenssituationen har vi moderater i reservation 1 till lagutskottets betänkande velat uttala att det är självklart och nödvändigt att man litar främst till näringslivets egenåtgärder. Jag har förut redovisat att vår syn på detta område bygger på vår tilltro till marknadsekonomin och det växelspel som där sker mellan konsument och producent. Vi menar att detta är det bästa sättet att uppnå det konsumenten behöver. Jag skulle kunna raljera en del över det sätt på vilket lagutskottets — med hänsyn till morgonens upplevelser höll jag på att säga konsumentutskottets — majoritet har skrivit i betänkandet i denna fråga. Det förefaller som om majoriteten vacklar än hit och än dit och till slut stannar för att vilja säga att det måste vara staten som övervakar. Det är väl just där den ideologiska skillnaden kommer bäst till synes. Jag kan inte underlåta att ge kammaren del av en sådan här riktlinje. Det är ett dokument som jag inte tror många har sett, trots att vi alla är konsumenter. Det är en riktlinje för stegar, som vi fått av konsumentverket i samband med behandlingen i lagutskottet. Jag skall bara läsa upp några delar av den för att visa vad vi egentligen sysslar med. Först har vi rubriken Omfattning: ”Dessa riktlinjer gäller bärbara stegar som marknadsförs till konsumenter för enskilt bruk.” Så långt är allt gott och väl. Det förstår t.o.m. jag. Men sedan fortsätter det: ”Definition av bärbara stegar ges i Svensk Standard SS 2091, Utgåva 1, 1985-02-15.” Då undrar man: Vad är detta? Duger inte språket längre? Vågar inte konsumentverket lita på att allmänheten vet vad en bärbar stege är, utan är tvunget att hänvisa till ett lagverk? Man undrar verkligen: Hur skall en konsument kunna avgöra om han har fått all den information som Svensk Standard SS 2091 innehåller? Men framför allt undrar man: Hur har konsumentens ställning stärkts genom att denna riktlinje har utfärdats? Jag tror att det är en mycket hållbar linje som vi moderater har valt: att lita till marknadsekonomins växelspel och till näringslivets ansvar för att tillhandahålla produkter som konsumenterna vill ha och kan använda. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Reservanterna bakom reservation nr 2 har tagit upp en fråga om talerätt i marknadsdomstolen. Jag skall förbigå den, eftersom Ulla Orring kommer att koncentrera en del av sitt anförande till den frågan. I stället skall jag beröra den sista reservationen, som handlar om ersättning för rättegångskostnader i marknadsdomstolen och om kostnadsfördelningen i fall av medgiven talan. Det handlar här om fall där en företagare exempelvis kan säga sig att det är för dyrt att försvara den egna positionen och därför föredrar att acceptera konsumentombudsmannens ståndpunkt. Konsumentombudsmannen kan då under anförande av ett behov av fast praxis trots medgivandet gå vidare till marknadsdomstolen och där föra en talan mot den part som alltså redan har medgivit bifall till konsumentombudsmannens talan. Det är helt i strid med svensk rättsuppfattning att man trots medgivande från en part kan tvinga denne till domstol. Reservanterna i utskottet har nu inte velat gå ända därhän att man skulle förbjuda att process fick föras när medgivande lämnats, utan man har tillsammans inom det borgerliga blocket stannat för den rimliga lösningen att i de fall då konsumentombudsmannen driver en part till rättegång skall konsumentombudsmannen svara för kostnaderna. Det är orimligt, och det saknas parallell härtill inom något annat område av svenskt näringsliv, att man kan ålägga en part att uppträda i domstol, trots att denne medgivit talan, och dessutom ålägga honom att då själv betala rättegångskostnaderna. Jag vill, herr talman, till slut yrka bifall såväl till reservation 2 som till reservation 3.

Herr talman! Ärendet om ändringar i marknadsföringslagen handlar bl.a. om stopp för försäljning av farlig eller otjänlig produkt redan hos tillverkaren eller importören, alltså innan den hunnit ut i detaljhandeln — en åtgärd som folkpartiet anser vara ett bra skydd för konsumenten — liksom utvidgning av produktsäkerhetsbestämmelsernas tillämpning till att omfatta även tjänsteområdet. Förslagen i betänkandet innebär även ett bibehållande av nuvarande system med riktlinjer som utfärdas av konsumentverket efter förhandlingar med näringslivet. I betänkandet framförs synpunkter innebärande att företagen och näringslivet kan ta på sig ytterligare ansvar i form av egenåtgärder till gagn för konsumenten. Min och folkpartiets uppfattning är att det bästa förhandlingsresultatet åstadkoms mellan enskild konsument och företrädare för näringslivet. Ju mer konsument och producent kan mötas direkt för att diskutera problem, desto bättre blir resultatet för båda parter. Nöjda konsumenter är ett bra betyg för ansvarsfulla producenter. Organisationer som Sveriges Köpmannaförbund och SHIO-Familjeföretagen har klart deklarerat att man är villig att ta på sig ett större medansvar för att ge konsumenten en tryggare ställning på marknaden. Däremot anser vi i folkpartiet, i motsats till föregående talare här, att konsumentverket fortfarande bör ha ett övergripande ansvar enligt intentionerna inom det konsumentpolitiska området. Riktlinjerna har emellertid under årens lopp utsatts för kritik, vilket också ledde till att den borgerliga regeringen, med dåvarande handelsministern Hadar Cars, 1979 tillsatte en utredning för att granska förhållandet. Den kritik som framfördes mot riktlinjerna gick bl.a. ut på att konsumentverket alltför okritiskt använt systemet som styrmedel. Därmed ansågs det att man inte närmare granskade andra medel, metoder och åtgärder. En enig utredning kom emellertid fram till att kritiken varit överdriven. Förmodligen har också ett bättre förfaringssätt i själva framtagningsprocessen utvecklats under årens lopp. Nu är både näringslivet och konsumentverket vana vid systemet och har lärt sig att hantera det på ett bättre sätt. Självfallet finns det, herr talman, i sakfrågorna olika ståndpunkter. Den uppstramning som har skett inom konsumentverket tyder enligt min mening på, vad gäller antalet och urvalet av riktlinjer, att så är fallet. Jag kan nämna att det under åren 1977-1980 tillkom 32 riktlinjer, från 1981 och fram till april i år 17. Jag har valt att i mitt anförande uppehålla mig särskilt vid riktlinjerna av den anledningen att de oftast blivit ett slagträ i den konsumentpolitiska debatten. Det förträngs tyvärr alltför ofta att de i grunden tillkommit för att tillvarata och bevaka konsumenternas ställning, för att åstadkomma ett tryggare och objektivare förhållande mellan de olika parterna på marknaden. Jag anser därför att riktlinjesystemet har kommit för att stanna. Riktlinjernas rättsliga ställning kommenteras utförligt i betänkandet. Vi i folkpartiet instämmer helt i majoritetsskrivningen, att det inte råder tvekan om att riktlinjerna rättsligt sett har karaktären av icke bindande regler. Marknadsdomstolen i sin tur gör en självständig prövning om en näringsidkares handlande strider mot marknadsföringslagen. En oklarhet har rått om avsikten med böreller skall-regler i riktlinjerna. Numera innehåller konsumentverkets författningsregler ett särskilt förtydligande om vad som händer om inte reglerna följs. Herr talman! Konsumentpolitiken uppmärksammas tyvärr alltför sällan i den allmänna debatten. Den ställs undan i ett hörn i glömskans värld och uppfattas av många som ett onödigt påfund. Det finns även här i kammaren uttryck för den åsikten att man smått raljerar med de konsumentpolitiska frågorna. Ändå handlar det i verklig mening om förhållanden som rör vårt dagliga liv. Folkpartiets uppfattning är att det i samhället skall finnas utrymme för utveckling av en marknadsekonomi som främjar mångfald och valfrihet. Med en liberal marknadsekonomi kan besluten fattas ute hos företagen och produktionen anpassas till konsumenternas krav. Men det fordrar och förutsätter en ständig vaksamhet och balans mellan producent och konsument. Det bygger också på enskilda individers kunskap. Konsumenten skall själv avgöra vilka produkter han/hon behöver. Folkpartiet myndigförklarar konsumenten, samtidigt som vi bejakar behovet av en väl fungerande konsumentupplysning och därtill anpassade lagar. Jag vill därför yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1985/86:10 utom vad avser momenten 6 och 7, där jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3. Vad särskilt gäller talerätten i marknadsdomstolen vill jag motivera folkpartiets och övriga reservanters ställningstagande i reservation 2. Nic Grönvall har ju tidigare utvecklat vårt ställningstagande i reservation 3. Företagen bör enligt vår mening även ha möjlighet att direkt föra talan i marknadsdomstolen mot ett annat företag i ett konkurrensärende. Utskottets majoritet föreslår emellertid att nuvarande ordning bibehålls, vilket vi på det bestämdaste motsätter oss. Det vittnar, tycker vi, om en okänslighet gentemot näringsidkarens vardag. Det betyder att KO först måste besluta om att inte föra saken till domstol, innan näringsidkaren kan vända sig till marknadsdomstolen. Kritik har under dessa år inte saknats mot detta förfaringssätt. Omgången med en prövning först hos konsumentombudsmannen orsakar näringsidkaren en försening av ärendet, som kan vara till stort men för honom eller henne. Den konkurrensskadliga verksamheten kan sedan ha förlorat i aktualitet. Även riktlinjekommittén ansåg för sin del att kritiken mot nuvarande regler om talerätt förtjänade att åtgärdas och föreslog en direkt och obeskuren talerätt. Även med tanke på de minskade resurserna för konsumentverket har de flesta remissinstanser instämt. Folkpartiet instämmer i kritiken. Vi anser det stötande att en näringsidkare hindras från att direkt vända sig till marknadsdomstolen i ett marknadsföringsärende som kanske klart strider mot marknadsföringslagen men som KO av skilda skäl, t.ex. prioritering av konsumentintresse och med hänsyn till konsumentverkets trots allt begränsade resurser, har svårt att föra fram. Vi yrkar därför bifall till reservation 2 och 3 och i övrigt till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att peka på de skillnader mellan folkpartiets och moderaternas hållning i konsumentpolitiska frågor som jag redovisade. Det skulle vara värdefullt om Ulla Orring ville precisera vilken del av den marknadsekonomiska mekanismen som hon och folkpartiet inte anser fungera tillfredsställande. Folkpartiet har ju formulerat sin tilltro till marknadskrafternas förmåga att tillhandahålla konsumenterna vad de behöver. Men om jag hann anteckna rätt, sade Ulla Orring i fortsättningen ungefär att den marknadsekonomiska regleringen av marknaden behöver tillsyn. Ulla Orring uttryckte det så att den förutsätter vaksamhet och balans och en till marknaden och konsumentupplysningen anpassad lagstiftning. Det måste alltså betyda just det som folkpartiets ställningstagande i reservation 1 tyder på, nämligen att man inte riktigt litar på att aktörerna i det marknadsekonomiska växelspelet förmår fungera väl. Jag vill gärna veta: Vem är det ni inte litar på — är det producenterna eller är det konsumenterna?
Herr talman! Vi skiljer oss här från den moderata synen, det är helt klart. Från folkpartiets sida har vi stort förtroende för konsumenten, men vi menar att konsumenten behöver ha tillgång till konsumentinformation, konsumentupplysning och de lagar som finns i samhället. Vi anser att detta bildar en skyddsram, så att konsumenten själv kan klara sig. Om jag har uppfattat Nic Grönvalls anförande rätt, vill moderaterna slopa riktlinjesystemet, och det tror jag skulle vara en olycklig väg. Vi bekänner oss också till en fungerande marknadsekonomi, där vi har stor tilltro till producenten. Men vi menar att i det krångliga samhälle som vilever i måste konsumenten ha en möjlighet att ta reda på vad som är rätt och riktigt för att systemet skall kunna hållas i balans. Jag är mycket noga med att påpeka att det behövs en balans i det här systemet. Då tror jag marknadskrafterna fungerar bäst.
Herr talman! Innebörden av det som Ulla Orring säger är faktiskt att hon inte har förtroende för producenterna. Hon säger ju själv att hon har förtroende för konsumenternas förmåga att skaffa sig information och upplysning. Men när hon samtidigt säger att det behövs samhällsinsatser på det här området, måste det tyda på att folkpartiet inte har förtroende för att producenterna och näringslivet vill tillhandahålla den upplysning och information som konsumenterna obestridligen behöver. Det är värt att notera. Jag skall sedan lägga till att det inte har sagts något alls vare sig här i dag eller i reservationen som tyder på att moderaterna vill helt avveckla riktlinjeverksamheten. Det har t.o.m. uttryckligen sagts att i konsekvens med vårt förtroende för marknadsekonomins växelspel anser vi att riktlinjeverksamheten skall få förekomma blott i de fall då det visar sig att producenter och konsumenter inte lever upp till sin roll. Jag har mycket svårt att förstå folkpartiets linje. Det är kanske detta med två stolar som fortfarande lockar. Jag har svårt att förstå hur folkpartiets linje passar med att marknadsekonomin är den kraft som man litar till.